Herr talman! Herr Hedin sade att socialdemokraterna beskyllt de svenska jordbrukarna för att inte arbeta effektivt, men detta måste betyda att herr Hedin inte varit inne i kammaren, ty ingen har sagt någonting sådant från denna talarstol i dag. Tvärtom har såväl jordbruksministern som andra framhållit att vi har ett effektivt jordbruk, men detta innebär inte att det inte kan göras effektivare. Låt mig sedan beröra en fråga som herr Hedin tog upp. Han sade att jordbruksministern och hans partivänner i jordbruksutskottet inte tar någon hänsyn till svälten i världen. Han påstod att vi inte bryr oss om den, utan vi bara tänker på att banta ned produktionen inom landet. Herr Hedin, så är inte fallet. Det socialdemokratiska partiet har kämpat mot svälten i detta land när statarna och industriarbetarna ständigt hade en gäst i hemmet — nöden. Den jagades bort. Vi är solidariska med de fattiga folken. Det skiljer sig bara i fråga om på vilket sätt vi skall hjälpa dem. Socialdemokraterna menar att vi kan hjälpa på ett betydligt bättre sätt än att inrikta vår produktion på leverans av livsmedel till de fattiga länderna. När man gång på gång talar om amerikaresan och tar jordbruksminister Freeman till vittne på att vi inte borde vidta några åtgärder med tanke på situationen i världen, vill jag upprepa — och herr Hansson i Skegrie har erkänt att jag har rätt — att jordbruksminister Freeman framhöll att denna hjälp måste vara kortsiktig. Vi måste hjälpa de fattiga länderna att själva klara sin försörjning, och vi måste ställa teknisk personal till förfogande och också hjälpa till på andra sätt. Herr Hedin var därför ute i alldeles oträngt mål när han påstod att utskottsmajoriteten så att säga blundar för de problem som vi nästan dagligen konfronteras med genom massmedia. Det är i fråga om sättet att lösa problemen som meningarna skiljer sig. Jag tror inte att herr Hedin skall försöka göra gällande, att socialdemokraterna skulle vara ointresserade av att lösa dessa människors problem.
Herr talman! I fråga om jordbrukarnas effektivitet förhåller det sig ju ändå så, att man som motiv för en minskning av jordbruksproduktionen har anfört, att de inom jordbruket anställda skulle göra en effektivare insats inom industrin. Jag förmodar att man då syftar på den verkligt effektiva industrin. Det finns väl ändå många sektorer inom näringslivet, där produktiviteten eller effektiviteten är densamma som eller lägre än jordbrukets. Mot den bakgrunden tycker man nog på jordbrukarhåll att det är litet underligt att jordbruksministern har den uppfattning, som han gett till känna i propositionen och som understrukits av de socialdemokratiska utskottsledamöterna. När det gäller de svältande folken har vi från vårt håll aldrig pläderat för att vi skulle producera för att di rekt hjälpa dessa folk. Vi har i stället ansett att vi inte bör minska vår produktion och därigenom behöva inkräkta på de tillgångar på världsmarknaden som — herr Persson i Skänninge — verkligen är mycket knappa. Det är så vi sett saken. Vi skall naturligtvis inte som i Amerika inrikta oss på att exportera till eller direkt hjälpa u-länderna med livsmedel. Det har man där möjligheter till eftersom man har stora reserver. Det har vi aldrig tänkt oss. Men vi anser inte heller att man bör gå den väg, som regeringen faktiskt valt i detta fall, att av egoistiska skäl förorda en minskning av vår självförsörjningsgrad för att — som jag ser det — kortfristigt få fördelar för konsumenterna.
Herr talman! I fråga om den föreslagna nedbantningen av produktionen säger reservanterna, att vi inte behöver göra någonting, eftersom produktionen ändå kommer att sjunka till en viss nivå under en viss tidrymd. Det är ingen människa som sagt, att jordbrukarna inte får vara kvar och att de skall lämna sina jordbruk. Vad vi menar är att vi inte med samhällets hjälp skall stödja en produktion som är för hög. Det är därför vi anser 80-procentig självförsörjningsgrad vara den lämpliga. Låt mig så ta upp frågan om de vinster man skulle kunna uppnå genom att överföra arbetskraft från jordbruket till andra näringar! Det är väl allom bekant att jordbruksprodukterna har ett lågt bytesvärde i förhållande till industriprodukterna. Men det är också uppenbart att det kanske inte finns så förfärligt mycket att ta ut av arbetskraften i jordbruket. Det skall jag villigt medge, ty har den kommit ned till 6 procent, så är det litet skillnad i förhållande till tidigare 20 eller 25 procent. Däremot bör man vara väldigt försiktig med att förnya kapitalinsatsen inom jordbruket. Jag tillhör Lantarbetareförbundet. Detta förbund har under en kort tidrymd minskat med 35 000 å 40 000 medlemmar. Dessa medlemmar har flyttat till andra näringar. De har gett sina kvarvarande kamrater möjligheter till bättre ersättning, och de har själva fått en bättre ersättning. Vad vi menar är ingenting annat än att om resurserna inte behövs i jordbruket, så skall de flyttas över till andra näringar.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge sade att vi bör vara mycket försiktiga när det gäller att förnya kapitalinsatserna i jordbruket. Det tycker jag var ett märkligt uttalande. Alla är väl överens om att vi måste få till stånd en kraftig rationalisering inom jordbruket. Detta förutsätter att vi måste sätta in betydande kapitalresurser. När man valt att gå fram med ganska låga ramar har man sagt, att detta är en tillfällig sak; ramarna skall öka i fortsättningen. Men efter herr Perssons i Skänninge uttalande undrar jag hur det kommer att bli i fortsättningen: Skall ramarna förbli så låga som departementschefen i år föreslagit?

Herr talman!

Jag bara undrar om fru Lindskog har sett hur stor del av konsumentkronan som utgör ersättning till det svenska jordbruket för dess produktionskostnader. Det är endast 8 öre. Av livsmedelskronan är det endast 27 öre som går till det svenska jordbruket för dess kostnader för framställning av dessa råvaror. De övriga 63 örena utgör ersättning för livsmedel, som inte kommer från det svenska jordbruket, förädling och distribution samt omsättningsskatt. Dessa siffror visar väl att kostnaderna i producentledet endast är en ringa del av kostnaderna i konsumentledet. Det har också sagts — detta sade inte fru Lindskog men det framskymtade så att säga mellan raderna i hennes anförande — att det svenska jordbruket är så oerhört subventionerat av staten i jämförelse med andra länder. Men om vi också tittar litet på de siffrorna så finner vi att Sverige ligger mycket långt ned på listan. I USA uppgår statssubventionerna till farmare till 196 kronor per innevånare räknat. Jag hoppar sedan ned på skalan till Danmark, där siffran är 141 kronor per innevånare. För Sverige — jag skall inte räkna upp alla de länder jag har i denna statistik är summan 33 kronor. Jag vill också gärna rätta till fru Lindskogs påstående om konsumenternas kostnader för jordbrukets överskottsproduktion. Fru Lindskog menade att det inte var riktigt att konsumenterna ensamma får betala exportförlusterna. Men så är det inte heller, fru Lindskog. Kostnaderna för exportförlusterna debiteras jordbrukarna i form av exportavgifter som genom våra clearingkassor tas ut direkt av ersättningen för produkter som jordbrukarna levererar. Så var det med den saken. Den målsättning och de riktlinjer som skisserats i jordbruksutskottets utlåtande nr 25 angående det svenska jordbrukets framtid inger ingen överdriven optimism vare sig hos producenterna eller hos konsumenterna. Nedbantningen av den svenska livsmedelsproduktionen kommer säkerligen att drabba inte allenast den jordbrukande delen av vårt lands befolkning utan också den del som utgörs av konsumenterna. Den minskning av produktionsvolymens storlek, som enligt utskottsutlåtandet måste göras inom en viss tid, kommer i förening med folkökningen i landet att vålla en bristsituation som säkerligen får en annan effekt än den som jordbruksministern och utskottsmajoriteten förväntar. Jordbruksministern har tidigare i dag framhållit att vi har en viss överproduktion här i landet. Ja, det har vi på vissa produkter. Men jag är övertygad om att överskottet mycket snart är eliminerat. Det kommer att försvinna automatiskt. Inte bara i vårt land utan i hela Europa — ja, i hela världen i övrigt — pågår nämligen i dag en folkökning, som är så enorm att experter säger att hungerkatastrof är nära förestående. Ingen har sagt, och ingen har väl heller haft den uppfattningen, att vårt jordbruk skall producera livsmedel för export till u-länderna. Men vi måste ändå föra en sådan jordbrukspolitik att vi inte blir en minuspost i det samlade världshushållet. Men det blir vi, om vi bantar ned vårt jordbruk så att ett importbehov av livsmedel uppstår. Med den folkökning som nu pågår i världen blir det nödvändigt att odla varje kvadratmeter mark. Nu skall småbruket här i landet försvinna. Enligt socialdemokratiska partiets uppfattning har småbrukarna inte längre något berättigande. Ja, det är märkligt vad man glömmer fort och vad man lär litet! Hur var det, ärade kammarledamöter, under andra världskrigets dagar? Då uppmanades jordbrukets folk att odla varje tumsbredd mark för att vi skulle kunna klara vår försörjning. Jordbrukarna efterkom den uppmaningen. Därmed lyckades vi hålla svälten från dörren något så när, när gränserna korkades igen utifrån. Och vi har tyvärr inga garantier för att inte den dagen kan komma igen. Så länge vi måste satsa fem miljarder årligen på ett militärt försvar — vilket vi är helt överens om att göra — måste vi också ha möjligheter att producera livsmedel i tillräcklig mängd här i landet. Om vi före världskriget hade raserat vårt jordbruk, är jag inte säker på att vi under kriget hade kunnat stå utanför krigshandlingarna. Den gången betydde inte minst småbruket oerhört mycket för vår livsmedelsförsörjning. Jordbrukarna blev då också utlovade full kompensation för sin för hela landet gagnande gärning, om de bara var solidariska och producerade så mycket livsmedel som möjligt. Då fick småbrukarhustrurna många gånger sköta gården och djuren, medan mannen stod på vakt någonstans i landet. Det var inte minst från småbruket som vår animalieproduktion då kom. Det var där livsmedlen producerades i en omfattning som något så när täckte behovet. Det var också därför vi klarade oss. Nu är allt detta glömt. Småbrukarnas insatser den gången lönas nu med åtgärder som påskyndar deras försvinnande. Jag tycker det är skäl i att vid detta tillfälle påminna om den saken. Jag skall nu inte orda mer om produktionsvolymen och småbruket. Tidigare talare har redan varit inne på de frågorna, och såvitt jag vet kommer andra talare senare också in på dem. Däremot skall jag ta upp en annan fråga som berörts mycket litet i debatten och som har behandlats i ett mycket litet avsnitt i utskottets utlåtande. Även i propositionen har den problemställningen i hög grad förbigåtts och jordbruksutskottet har fått tillfälle att syssla med frågan alltför litet. Jag kan därför säga med en gång att jag anser att propositionen om riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken, som vi om en stund skall votera om, utgör en halvmesyr när det gäller att skissera framtidens jordoch skogsbruk. Det går nämligen inte enligt min uppfattning att avskilja skogsbruket från jordbruket och betrakta dessa näringsgrenar som skilda företeelser — skogsbruket som en speciell näringsgren och jordbruket :som en annan. Det är fullständigt omöjligt i vårt land med dess geografiska struktur. Framlidne generaldirektören i lantbruksstyrelsen Börje Lundgren har i en skrift, Aktuellt från lantbrukshögskolan, anfört bl.a.: »En sak synes mig emellertid helt klar: man kan inte behandla jordbruksdelen som en fristående sak och skogen som en annan fristående sak och sedan tro, att man får ett optimalt företag.

Utskottet skriver ju bl.a. att vid kombinerade jordoch skogsbruk anses jordbruksdelen böra ha sådan omfattning och effektivitet att investeringarna i den delen blir lönsamma. Beträffande möjligheterna att erhålla förvärvslån för förvärv av fastighet med uteslutande skogsmark hänvisar utskottet till den pågående skogspolitiska utredningen. Man kan sålunda med fog hävda att de riktlinjer som vi snart skall fastställa beträffande den framtida jordbrukspolitiken inte är fullständiga; de utgör som sagt endast en halvmesyr. I en detaljplanering, utarbetad av kungl. lantbruksstyrelsen i samråd med lantbruksnämnden i Värmlands län, hävdas bl.a. att jordoch skogsbruk i kombination är en naturlig företagsform inom länet. Tillgången på skogsmark erbjuder sysselsättningsmöjligheter vid sidan om det rena skogsbruket. Vad som här är sagt om Värmlands län kan tillämpas i stora delar av landet. Endast cirka en sjundedel av landets produktiva areal utgörs av åkermark; resten är skogsmark. Som nämnts gäller detta inte bara i Värmlands län — det gäller Västergötland, Småland, Dalsland och Hallands skogsbygder. även i stora delar av Skåne för att inte tala om de norra och mellersta delarna av vårt land är förhållandet likartat. Kombinationen jord och skog är sålunda av grundläggande betydelse för vår jordbruksnäring och bör beaktas mer när vi går att ta ställning till det framtida jordbruket. 75 procent av våra lantbruksföretag har större eller mindre skogsarealer. Av landets cirka 200 000 brukningsenheter — det är nu kanske något mindre — är det endast 16 000 med 20 hektar åker och däröver som saknar skog. Det är således den kombinerade brukningsformen som klart dominerar vårt lands jordbruk. Det är en stor procent av våra kombinerade skogsoch jordbruk vilkas jordbruksdelar är av den storleksordningen att de aldrig kan komma i åtnjutande av statliga rationaliseringslån efter de grunder utskottet föreslår. Mångenstädes ligger nämligen åkerarealen insprängd inom ett visst område skogsmark. Man kan sålunda inte finna lämplig tillskottsjord för brukningsenheten med en förnuftsmässig arrondering. Skog finns att tillgå, men bestämmelserna medger inte att statliga rationaliseringslån ges för inköp av skogsmark. En komplettering med skog på dessa gårdar skulle åstadkomma en kombinationsgård som för brukaren vore synnerligen ekonomiskt attraktiv. Samma är förhållandet med enbart renodlade familjeskogsgårdar. Ett sådant här förfarande skulle säkerligen också medverka till ur konsumentsynpunkt gynnsamma priser på jordbruksprodukter. Det är synnerligen anmärkningsvärt att varken jordbruksministern eller utskottsmajoriteten vill se detta faktum och handla härefter. Vi är alla överens om att en ändamålsenlig strukturrationalisering bör genomföras. Men vilken är då orsaken till denna negativism beträffande det kombinerade jordoch skogsbruket liksom beträffande den renodlade skogsgården? Det är väl ändå inte så att jordbruksministern och utskottsmajoriteten varit alltför lyhörda för signalerna från det socialdemokratiska ungdomsförbundet, som i sin enfald och sitt oförstånd — jag vågar faktiskt använda dessa uttryck — yrkar på att bl.a. skogen skall socialiseras. Från ungsocialistiskt håll krävs också större effektivitet inom skogsbruket, och det förklaras att med hänsyn till näringens betydelse måste samhällets inflytande ökas. Samhället bör successivt vidga sitt innehav av skogsmark med sikte på skogens överförande i det allmännas ägo, hävdar man. Detta är klara besked från det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Något tvivel om målsättningen från det hållet behöver inte råda. Särskilt mot den bakgrunden är man oroad över att departementschefen i jordbrukspropositionen inte beaktat betydelsen av skogskomplettering för gårdar med mindre åkerareal och inte heller bildandet av enskilda skogsgårdar. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Men, bäste herr jordbruksminister och de som kämpar för skogens socialisering, det skulle sannerligen vara en dålig affär för det allmänna att överföra skogen till domänverket. Jordbruksministern är för tillfället inte inne i kammaren, men jag förutsätter att han ändå kan ta del av vad jag säger. Att döma av tillgänglig statistik från domänverket — jag syftar på den senaste femårsredovisning som är tillgänglig är domänverkets rotnetto ungefär hälften av vad en skogsägare får betala i skatt per skogskubikmeter av sitt skogsuttag. Det är att märka att domänverket givetvis inte betalar någon statsskatt. Jag kan också nämna att Södra Sveriges skogsägares förbund har ett rotnetto på föreningens egna skogar som uppgår till nära det tredubbla av vad domänverkets skogar ger inom samma område. Det blir sålunda en ren nationalförlust om ungsocialisternas. krav på skogens socialisering en gång skulle vinna gehör. Men inte bara dessa invändningar mot den negativa hållning, som intagits till en skogskomplettering för jordbruket och till bildandet av familjeskogsgårdar med statlig lånegaranti, kan anföras. Miljömässigt kommer utvecklingen att bli negativ. De mindre jordbruksenheterna försvinner — stora skogsområden kommer att övergå i statens ägo, och de få människor som blir kvar i ifrågavarande bygder kommer att sakna den viktiga samhällsservice som eljest betraktas som självklar. Jag tänker på sådan samhällsservice som livsmedelsbutiker, skolor, post och allmänna kommunikationer som givetvis inte kan upprätthållas under sådana förhållanden. Till sist några ord om lönsamheten vid skogsplantering på åkerjord, något som givetvis kommer att bli alltmer aktuellt när volymen av jordbrukets produktion skall minskas, vilket för med sig en arealminskning. Jag behöver inte beröra vad som blir följden sett ur naturvårdssynpunkt, då stora delar av nu leende och för tätortsbefolkningen ur fritidssynpunkt attraktiva områden blir de mörka granskogarnas bygder. Därom har tidigare diskuterats i denna kammare och denna fråga kommer också att senare penetreras. Det finns expertutredningar om lönsamheten av skogsplanteringar på åkermark, Det har sagts att det inte lönar sig att ha åkerjorden kvar. Ca en miljon hektar åker har beräknats skola återgå till skog. En åkerplantering kostar i genomsnitt 700 kronor per hektar. Röjningen kostar enligt en mycket försiktig kalkyl 100 kronor per hektar. Summan är då uppe i 800 kronor per hektar i investeringar. Efter tio år har denna summa vuxit till 1400 kronor per hektar räknat efter en ränta av 6 procent. Ca 25 år efter planteringen måste man gallra skogen. Det virke man då får ut betalar ungefär arbetskostnaden. Jag tror dock att man inte får generalisera. Det måste råda alldeles särskilt gynnsamma förhållanden, annars tillkommer ytterligare kostnader. Om vi antar att man kan slutavverka efter 60 år, då måste givetvis boniteten vara oerhört hög. I annat fall måste man vänta till efter 80 år. Då har det från början investerade kapitalet dragit en räntekostnad som är så omfattande att en förlust på denna skog kommer att uppstå vid slutavverkningen. Jag har då räknat med en räntefot på 6 procent, vilket inte är någon orimlig siffra. En förräntning på mellan 2—3 procent är det högsta man kan komma upp till. Det är sålunda en ganska dålig investering såväl för den enskilde som ur nationalekonomisk synpunkt. Nu menar jag givetvis inte att vi här i landet skall underlåta att plantera skog på vissa åkermarksområden. Men det är självklart att man inte kan följa de socialdemokratiska propåerna. Det skulle utan tvivel medföra ekonomiska förluster för framtiden. Herr talman! Det är bekymmersamt att inte skogen kommit med på ett förnuftigt och ändamålsenligt sätt vid behandlingen av detta för jordoch skogsbrukets framtid så oerhört viktiga principbeslut, och även detaljbeslut som vi snart skall votera om. Jag är helt övertygad om att dagen kommer då vi får klart för oss — jag hoppas att det kommer att omfatta alla i denna kammare — att beslutet ändock var en halvmesyr. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen nr 8 i jordbruksutskottets utlåtande nr 25. Jag ber också att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 3, 6, 9, 10, 12 och 13 b.

Herr talman! Jag tycker verkligen synd om den producent som inte får mer än 8 öre i ersättning på varje livs medelskrona. Vi socialdemokrater vill ju förändra detta förhållande genom en ökad rationalisering som väntas leda till förbättrad lönsamhet. Jag undrar hur centerpartisterna tänkt sig att ordna detta, när de så gärna vill bibehålla nuvarande förhållanden inom jordbruket. Jag undrar också vad man har att erbjuda konsumenterna, Skall det vara status quo även därvidlag? Beträffande sedan införselavgifter och exportavgifter skulle jag vilja påminna om att införselavgifterna ändå är skattemedel på samma sätt som andra pengar. Under sommaren 1965 hade man för nötkött åsatt en importavgift på 57 procent av importvärdet. Senare har man tvingats att exportera kött till ett pris som med mer än tre kronor ligger under det inhemska. Vi kan väl ändå inte fortsätta med en sådan jordbrukspolitik!

Herr talman! Fru Lindskogs resonemang om att hon tycker synd om jordbrukarna som bara erhåller 8 procent av konsumentkronan kan jag inte riktigt förstå. Det är riktigt, att det i det sammanhanget gäller konsumentkronan. Det gäller både livsmedel, bostad, kläder och allt sådant. Men jordbrukarna får 27 öre av livsmedelskronan för framställning av råvaror. Det andra utgår i form av förädling och distribution och i form av importerade livsmedel. Vidare är omsättningsskatten inräknad. Det finns väl ingen på borgerligt håll i gemen som har förnekat att en rationalisering har ägt rum och ständigt fortgår. Jag vågar säga att det inte finns många näringsgrenar i vårt land som under den senaste tioårsperioden så utvecklats och rationaliserats som just det svenska jordbruket. Man skulle kunna peka på arbetsintensiteten och produktionsintensiteten. Statistiskt visar det sig att jordbruket rationaliseringsmässigt har ökat flera tiondels procenten heter i produktionsintensitet i förhållande till andra näringsgrenar. Men att gå den väg som majoriteten av utskottet vill, ger utan tvekan icke någon bättring för det svenska jordbruket. Om jag hade haft tid skulle jag ha kunnat återge en mängd statistiska uppgifter, som ger vid handen att livsmedelspriserna i vårt land, trots att vi enligt fru Lindskog inte har rationaliserat som man borde ha gjort, ligger avsevärt lägre än i många andra länder. Jag vill än en gång påminna fru Lindskog om att exportavgiftsmedel huvudsakligen är pengar som jordbruket genom sina clearingkassor självt anskaffar. Framför allt är det inga skattemedel.
Herr talman! På bägge sidor om jordbruksutskottets lotterilåda finns både vinnare och förlorare. Men vi är tillfredsställda med att vi i de stora väsentliga frågorna har blivit ense. Om man skall vara riktigt försiktig, kanske man skall säga att det endast är nyanser, många gånger rätt väsentliga nyanser, som skiljer oss åt.

Det är väl inte mer än ett decennium sedan centerpartiets föregångare, de gamla bondeförbundarna, stod i denna talarstol och öste ve och förbannelse över dåva rande jordbruksminister Netzén som hade sagt att den svenska kostämmen skulle behöva minskas med 200 000 kor. Av den skildring som då gavs fick man intrycket att jordbruksminister Netzén smög omkring i betesfållorna med en slaktmask för att själv slakta dessa kor. Det behövde han inte göra — de har försvunnit och fler därtill. Om han såg längre framåt i tiden än de gamla bondeförbundarna borde han få ett erkännande för det. Så sent som i fjol stod jordbruksutskottets ärade ordförande i denna talarstol och röt i falsett att jordbruksminister Holmqvist var jordbrukets fiende nummer ett. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen, men jag skall inte göra det.

De största principiella skillnaderna i våra ställningstaganden i utskottet har gällt produktionsmålsättningen, Från regeringspartiets sida har vi i stort sett varit överens med jordbruksministern om produktionsmålsättningen. Man kan inte blunda för det faktum att de 300 miljoner kronor som vi förlorar på den subventionerade exporten utgör en belastning för både konsumenter och producenter. Den debatt som har dragits upp i dag om u-landshjälpen hör enligt min uppfattning egentligen inte hit. Påståendet att vår livsmedelsproduktion skulle betyda så mycket för världsproduktionen är väl en form av självförhävelse som inte är riktigt klädsam. Att så känslomässigt som skett från denna talarstol i dag skjuta de svältande myriaderna människor framför sig synes mig ganska olustigt.

Vi kan inte angripa det dystra problemet med Ööverbefolkningen i världen bara från livsmedelssidan; den ännu mer effektiva insatsen skulle vara om vi kunde dämpa den enorma befolkningsökningen där. Om vi inte lyckas göra det samtidigt som vi tillför dessa miljarder människor livsmedel gör vi på lång sikt ont värre, ty då växer ju ytterligare någon generation upp till könsmogen ålder och exploderar i lika stora barnkullar, och ännu fler människor måste gå svältdöden till mötes. Jag tror att om vi kan frigöra folk från jordbruket för insatser på detta område är det en ännu större välgärning än de som det har talats om förut i debatten. Det ena behöver enligt min uppfattning inte förskjuta det andra, men fullföljer vi bara de tankar som har framförts tidigare utan att vidta de åtgärder jag syftar på, då gör vi ont värre. Japan är ett land som har visat att det i alla fall går att tränga tillbaka vidskepliga föreställningar om människornas rätt att fortplanta sig i hur snabb takt som helst. Rationaliseringsmålsättningen vill jag också beröra med några ord. Vi är, som det har sagts, ense om att familjejordbruket säkerligen under överskådlig tid är den mest effektiva och från de flestas synpunkt mest attraktiva företagsformen. Men varför skall vi stanna vid detta? Den som har blicken öppen för utvecklingens alltmer accelererande tempo måste inse att eftervärldens dom kommer att bli hård, om vi här drar ett streck och inte anser oss kunna stödja en ännu effektivare produktion. Jag skall ställa en fråga till utskottets ärade ordförande, som har berört vår amerikaresa och åberopat många prominenta män i USA. Vi besökte under denna resa en biffdjursfarmare utanför Denver borta vid Klippiga bergen som hade 80 000 djur, vilka sköttes av 80 man. Det är väl en rationell produktion! Majspatronerna ute på prärien var säkerligen glada över att ha en så stor konsument inom så nära räckhåll. Jag kan inte förstå herr Hanssons i Skegrie animosiet mot fläskfabrikerna. Han menar att man skulle kunna dela upp dessa 100000 på tio företag, men då skulle ju tio människor gå i den där mindre angenäma parfymen i stället för en. Jag hade förmånen att besöka en stor gård på Österlen för några år sedan, där en man på sju timmars arbetsdag skötte 1100 svin. Jag tycker att det är en rationell produktionsform, som det skulle vara oriktigt av oss att avskärma från rationaliseringsstödet. Herr Hansson i Skegrie och flera talare med honom har också talat om att vi måste ta bort 800000 hektar åkerjord ur permanent drift. Jag skall inte försöka nedvärdera storleken av denna siffra, men låt oss göra en inventering! Tänk på alla undermåliga torvjordar nedifrån Skåne ända upp till Karesuando i Norrbotten som har brutits upp men som från jordbrukssynpunkt är rätt tvivelaktiga! Den stenigaste och mest omöjliga jorden att göra maskinåker av har jag sett i Västergötland på vattendelaren mellan Vänern och Vättern. Jag är övertygad om att vi inte bör återgå till att bruka jordar som man inte kan göra maskinåker av. De unga jordbrukare som träder till vill inte gå efter hästar. De vill ha traktorer och effektiva redskap med stor arbetsbredd. Den åker som inte för rimliga kostnader kan omvandlas till maskinåker måste få träda tillbaka i ett modernt jordbruk. Vad beträffar storleken av den produktion vi skall gå in för är det många faktorer att ta hänsyn till. Vid ett bibehållande av dagens produktionsnivå kommer — som redan har påpekats — frågan om folkökningen in i bilden. Vi har också en betydande invandring. Vi som håller på att lämna den aktiva åldern har av kända skäl fått en allt längre tidsfrist till dess krematorieröken ger slutsignalen. Frågan om småbrukarstödet kommer att behandlas senare av en talare från regeringspartiet. Jag vill endast anföra att det år 1947 utsades att det gällde ett övergångsstöd. är 20 år en för kort övergångstid? Nästan en hel generation har kommit till under denna tid. Det synes mig vara rätt rimligt att vi nu, när ärendet ligger på riksdagens bord, fullföljer 1947 års beslut. Som norrlänning kan jag inte förbigå frågan om höjning av mjölkpristillägget med 25 procent. Denna siffra är väl ingenting annat än ett i hastigt mod producerat överbud. Statsrådet har dock tagit betydande hänsyn till de remissinstanser som behandlat denna fråga. När lantbruksnämnden i mitt hemlän avgav sitt remissyttrande var jag med. Vi tryckte mycket hårt på att det extra mjölkpristillägget, som var avsett att avvecklas under en treårsperiod, skulle få kvarstå. I den lantbruksnämnden ingår som ledamöter RLF:s förbundsordförande plus ytterligare en mycket prominent centerpartist, vilka inte hade något att invända mot remissvaret. Jag måste säga att jag spände ögonen när jag läste den motion som väckts i frågan. När statsrådet har gått remissinstanserna till mötes, rusar man till och skjuter på ytterligare. Norrlänningarna i största allmänhet, oavsett partifärg, är tillfredsställda med att här inte har sagts något om att mjölkpristillägget skall tas bort. Beträffande deltidsjordbruket säger man att låneramarna är för knappa för att man inom dem skall kunna klara de mest nödvändiga rationaliseringsåtgärdeérna, men man kräver samtidigt att deltidsjordbruket skall ha rätt till statlig lånegaranti. I utskottet anförde jag att deltidsjordbruket inte är annat än en plats för konditionsträning och till sådant brukar vi inte ge bidrag så där direkt, åtminstone inte när det gäller privata företag. Herr Eliasson i Moholm framhöll att lantbruksnämnderna genom 5 8 i jordförvärvslagen kan lägga beslag på sådana fastigheter om de behövs för rationaliseringsändamål. Ja, herr Eliasson i Moholm, det är sant till viss del. Det finns emellertid inte så många människor i vårt land som är så ofruktsamma att de inte har någon ättelägg, som med hänvisning till släktskapen kan göra anspråk på fastigheten och därefter gå till lantbruksnämnden och kräva statlig lånegaranti för att lösa ut sina medarvingar. Det synes mig rent ut orimligt att stödja ett sådant projekt. Här har talats om familjeskogsbruket. Mina damer och herrar! Vad säger oss utvecklingen på skogsbrukets område? Det var väl ingen som för 30 år sedan trodde att traktorerna skulle ha fullständigt trängt ut hästarna i jordbruket. Det är åtminstone för mig ingenting som säger att inte avverkningsmaskinerna har kommit för att stanna. Av vilken storlek skall då familjejordbruket vara, om man skall få tillräcklig sysselsättning för en avverkningsmaskin med tanke på den dyrbara investering det här gäller?

I realistisk rationaliseringspolitik hör inte den tanken hemma. Det hantverksmässiga skogsbruket har sett sina bästa dagar. Jag skall kanske, herr talman, sluta här. Vi inom den socialdemokratiska halvan i jordbruksutskottet tror att de avvägningar som statsrådet har gjort har varit vettiga och rimliga. Ingen kan tveka om att inte också han personligen är engagerad i den rationaliseringsverksamhet som pågår. Han har själv varit och sett på den försöksverksamhet som man driver i Norrland. Jag har i min bänk några alldeles färska sifferuppgifter på det ekonomiska resultatet för de ungdomar som har startat den verksamheten. Vi tror, att om man kan uppnå samförstånd mellan alla grupper i samhället om lösandet av detta problem, som är en följd av den tekniska och ekonomiska utvecklingen i största allmänhet, skapar man också arbetsglädje och utkomst för dem som är sysselsatta i näringen.

Herr talman! Herr Lindström ville beskylla mig för att jag skulle ha kallat jordbruksministern för jordbrukets fiende nummer 1. Det har jag aldrig gjort. Jag citerade det uttalandet från annat håll. Däremot erkänner jag gärna att jag i samband med borttagandet av bolagsförbudslagen kallade honom för storkapitalets vän nummer 1. Och vad skall man säga nu, när man var beredd att från den sidan vid en investering på 400 000 kronor skänka bort 100 000 kronor på ett bräde? Det är endast låt oss säga storgodsen i vårt land som kan göra sådana investeringar och som skul 1e få 100 000 kronor. | Vidare säger herr Lindström: Vi har från regeringspartiets sida lyssnat mera på de progressiva jordbrukarna. Hur kan herr Lindström verifiera det? är det genom att ni har sänkt låneramarna för dem som behöver låna pengar? De unga behöver låna mycket pengar! Beror det på att ni har ett svagare intresse för familjejordbruket? Eller visar ni ert intresse för de unga, progressiva jordbrukarna genom frånvaron av långsiktiga riktlinjer? | Det skulle vara intressant om herr Lindström vill styrka sitt påstående, och tala om på vilket sätt socialdemokraterna har ett speciellt intresse för denna kategori. Jag tror för min del att de unga, progressiva jordbrukarna inte känner sig ha något större skydd under regeringens jordbrukspolitiska hägn. Herr Lindström sade vidare att vi inte bör motsätta oss en effektivare produktion än familjejordbrukets. Men, herr Lindström, det är ju inte företagets storlek som bestämmer om produktionen blir effektiv eller inte. Om en arbetare är fullt sysselsatt i ett rationellt familjejordbruk skulle han inte kunna göra en effektivare insats om han arbetade i ett större företag. Tvärtom går under vintern många arbetstimmar förlorade i de stora företag som ligger i bygder utan skog. Men en familjejordbrukare har sitt stall att sköta och kan arbeta effektivt under hela året. Det är inte säkert att de stora jordbruksföretagens arbetskraft kan göra det.
Herr talman! Jag begärde ordet därför att herr Lindström tog upp frågan om de stora jordbruksföretagen i Amerika. Det är riktigt att vi där besökte världens största djuruppfödare, men herr Lindström hörde väl när jordbruksminister Freeman direkt sade ifrån, att familjejordbruken var vad amerikanerna trodde mest på och för sin del tänkte satsa på. Vi diskuterade just detta stora jordbruksföretag, om vilket herr Lindström sade att 80 man skötte det hela. Ja, det var dessa 80 man som närmast hade hand om skötseln av djuren, men hur stora var inte kostnaderna för annat, och hur mycket fanns det inte av mekaniska anläggningar och dylikt? Herr Lindström vet också lika väl som jag att det amerikanska uppfödningssystemet knappast skulle tillåtas i Sverige av hälsovårdsskäl. Varför hade man då så stora enheter och är de effektiva? Vi diskuterade även denna fråga rätt intensivt vid besöket i Denver, varvid vi upplystes om att producenterna vill vara så stora som möjligt i fråga om utbud för att kunna få så köpkraftiga kunder som möjligt och behålla dem hela året. Detta är nödvändigt, eftersom man saknar den ekonomiska föreningsrörelse som vi har i Sverige och som samlar ihop produkterna. Detta är emellertid ett system som de eftersträvar att införa. Jag har velat göra dessa tillrättalägganden för att sammanhanget i sin helhet skall kunna rätt förstås.
Herr talman! Herr Lindström föranleder mig att säga några ord. Han påstod att det skulle vara rationellt att använda de s.k. skogsskördetröskor som man gör i bl.a. Kanadas stora skogar. Jag undrar om herr Lindström verkligen tror att markförhållanden o. d. i varje fall i stora delar av vårt land har den strukturen att de kan arbeta effektivt dessa stora skogsmaskiner. Jag tror det inte.

När jag frågade vederbörande jägmästare vad drivningarna kostar vid användandet av dessa skogsmaskiner, så fick jag svaret att det är omöjligt att ge några bestämda besked därom. Det går alltså inte att få några koncisa begrepp om detta, utan det blir bara fråga om gissningar. Det uteblivna svaret är besked nog. Jag tror att det kombinerade jordoch skogsbruket i stället är det mest rationella. Man kan t.ex. använda samma maskiner. Jag vet av egen erfarenhet att jordbrukstraktorn kan användas även i skogen med en komplettering av skogskranar och speciella last kärror. Det ger ett utomordentligt gott resultat. Därtill kommer, herr Lindström, att kombinationen jord-skog har en annan fördel, som inte minst för vårt lands vidkommande är av särskilt stor betydelse. Jag tänker på arbetskraftsfördelningen. I jordbruksgårdarnas arbetskraftsbehov förekommer det arbetstoppar och lugnare arbetstider. Under den lugna tiden, om jag så får uttrycka mig, kan man använda arbetskraften i skogen. Likaså då väderleksförhållandena gör det omöjligt att arbeta på åkern. Jag anser därför att denna kombination jord och skog ur arbetskraftssynpunkt och även när det gäller att utjämna konjunkturerna är den mest värdefulla brukningsformen. Men det är klart att ur socialistisk synpunkt är det inte populärt.

Herr talman! Till herr Hansson i Skegrie vill jag säga att om man genom att bygga en ladugård för 400 000 kronor kan frigöra nio människor för annan verksamhet, så måste det väl vara en vettig investering ur samhällets synpunkt. Man måste vara fången i en småbrukarromantik som är omöjlig att rycka upp med rötterna för att kunna bestrida detta faktum. Det är, herr Jonasson, givet att det krävs väldiga investeringar för en sådan farm som den vi besökte utanför Denver. Men det finns många fasta kostnader som är precis lika stora om man har 1000 eller 80 000 djur — låt vara att. det i det senare fallet krävs flera mannar för skötseln. Till. sist vill jag till herr Persson i Heden säga, att han nog är en oförbätterlig anhängare av det hantverksmässiga skogsbruket. Jag är äldre än han, men jag har släppt de tankarna för länge sedan.

Herr talman! Jag har en känsla av att herr Hansson i Skegrie nu har kastat bort den fredspipa som han så vältaligt ordade om på förmiddagen. Just när det gäller detta bidrag på 400 000 kronor har vi i utskottet träffat en kompromiss, men det hindrade inte herr Hansson i Skegrie från att säga: »Jag har aldrig påstått att jordbruksministern är jordbrukets fiende nr 1; jag har bara citerat ett sådant uttalande, men han vill här skänka bort 100 000 kronor.» Socialdemokraterna i utskottet har kompromissat med de borgerliga ledamöterna i utskottet och uttalat att 100 000 kronor skall utgå i undantagsfall. Är det så att den kompromiss som vi har gjort sedan dras upp i kammaren av utskottets värderade ordförande, så får vi överväga om vi i fortsättningen över huvud taget skall kompromissa. Det är alltså fråga om en kompromiss som vi har träffat och som har accepterats av jordbruksministern. Då borde också utskottets ordförande respektera denna kompromiss.

Herr talman! Med anledning av den debatt som här har pågått och med anledning av herr Lindströms huvudanförande skulle jag vilja göra en kort kommentar. Herr Lindström hade tydligen i detta utskottsbetänkande funnit två stora problem — nej, egentligen bara ett. Problemet gällde överbefolkningen, i det ena fallet inom jordbruket och i det andra fallet i världen. Min kommentar efter att ha lyssnat till herr Lindström borde egentligen bli den att jag är mycket tacksam för att han inte förordade samma metod för att lösa dessa båda problem. Det är framför allt två områden som jag för min del vill belysa, nämligen kombinationen jordbruk-skogsbruk samt stödet till det norrländska jordbruket. Jordbruket jämte skogsbruket är basen för näringslivet i stora delar av Norrland och kommer troligen att så förbli under lång tid framöver. Det norrländska jordbruket har stor betydelse för livsmedelsförsörjningen och försvarsberedskapen samt för samhällets och näringslivets funktion i övrigt. Det ekonomiska resultatet av de enskilda jordbruksföretagen har den allra största betydelse även för kommunernas skatteunderlag. Detta har lett till att en rad kommunala initiativ har tagits för att främja en god utveckling inom jordbruket. I det nu debatterade förslaget till jordbrukspolitiskt stöd har leveransoch arealtillägget slopats, vilket enligt mina beräkningar skulle betyda ett nettoinkomstbortfall på omkring 9 miljoner kronor för det norrländska jordbruket. Det extra mjölkpristillägget i norra Sverige bibehålles på 1962 års nivå, men genom inflationen är det reellt urholkat. Ett återställande av tilläggets realvärde är därför synnerligen motiverat för att främja ett livsdugligt norrländskt jordbruk, vilket även bör vara ett naturligt led i lokaliseringspolitiken, då alternativa sysselsättningar på många håll inte finns att uppbringa inom rimligt avstånd. Om man inte kan behålla ett livsdugligt norrländskt jordbruk, är alternativet en utglesning och en avfolkning av stora områden och av många bygder. Vi fick för någon vecka sedan en liten påminnelse om vad detta betyder, inte minst ur social synpunkt. Från socialdepartementet erhöll vi en liten broschyr som heter »Gammal i glesbygd», i vilken talas om de problem som finns med nuvarande täthet i fråga om jordbruksföretag. Jag ber att få citera ur denna broschyr: »Relationen åldringar —arbetsföra varierar kraftigt mellan olika områden av landet. Genom sin mindre rörlighet och de yngres flyttning har åldringarna främst i gles bygderna kommit att utgöra en oproportionerligt stor och växande andel av befolkningen. I vissa glesbygdskommuner motsvarar antalet åldringar från och med nu en tredjedel av den produktiva befolkningen, medan relationen i vissa tätortskommuner är mindre än en tiondel.» Sedan talar man om de problem som är rådande på olika områden för dessa åldringar. Skulle det ske en än kraftigare avfolkning och utglesning i dessa bygder bleve problemen ännu större. Det är många åldringar som kan vistas kvar i sin bostad tack vare att de har grannar i yngre ålder som kan hjälpa dem under vinterns svåra förhållanden med service av olika slag. Om grannarna inte lämnar denna hjälp, måste samhället satsa på socialhjälp av olika slag, som är skildrade i broschyren, men även detta kostar pengar. Jordbruksministern sade i sitt tidigare inlägg i dag att han inte ville vara med om höjningarna av norrlandsstödet eftersom det enligt hans åsikt var omotiverat. Han anser att det måste vara riktigare att satsa medlen på KR-verksamheten. Men utskottet är enigt om att man skall stödja denna verksamhet. Frågan är om man skall ge ett ytterligare s.k. generellt stöd till jordbruksproduktionen i Norrland. Det kommer att röra sig om ca 9 miljoner kronor, och det blir flera tiotusental jordbrukare som får del av detta stöd. När det gäller stödet till den koncentrerade rationaliseringen kan sägas att det ändå är ett ganska litet antal jordbruk på ett fåtal platser som kan komma i åtnjutande av detta stöd. Jag har här några siffror från KR-verksamhetens början 1960 och fram till 1965, vilka visar att man förbrukat mellan 12 och 13 miljoner kronor. De har fördelats på 85 områden, och 316 brukningsenheter har fått del av miljonerna. Men det är ingen slutsumma. Flera av brukningsenheterna är inte färdigställda. Därför kommer det att krävas ytterligare medel från statens sida. Men när man nu är beredd att satsa sådana belopp på några hundra företagare, vore det inte rimligt då att använda ungefär samma summa på generella metoder, som kommer flera tusentals jordbrukare till godo? Jordbruk-skog är en företagsform som i stora delar av vårt land är en viktig och riktig kombination. Den medverkar i hög grad till ekonomisk stabilitet både för landsbygden och landet som helhet. Framför allt har den givit ökade möjligheter att effektivt utnyttja arbetskraften. I Norrland är den en helt dominerande företagsform — särskilt i inlandet — och bör utgöra riktpunkten för den framtida rationaliseringsverksamheten i dessa områden. Den skogsmark som kan komma att erbjudas rationaliseringsorganisationen bör tillföras jordbruksföretagen. Det finns många lantbruk, även mindre sådana, som med fördel kan tillföras skogsmark. En betydande skogsareal utgör i många fall en styrka för jordbruksföretaget. Ett jordbruk som kan sysselsätta två arbetare, en i jorden och en i skogen, kan i många fall bli ett idealiskt företag som kan uppfylla berättigade önskemål om fritid och underlätta generationsväxlingarna. Härav följer att jag har svårt att förstå resonemanget i propositionen om uppdelning av företagen i en jordbruksoch en skogsbruksdel samt om rationaliseringsstöd först när varje del för sig är bärkraftig. Enligt min mening bör det kombinerade företaget ses som en enhet vid prövningen av statligt stöd för rationaliseringsåtgärder. Med anledning av vad herr Lindström sade om kombinationen jord-skog vill jag också framhålla att dessa kombinerade företag ur rationaliseringsoch effektivitetssynpunkt väl kan mäta sig med alla andra företagsformer inom skogsbruket. Med stöd av nu kända fakta vågar jag påstå det — och även med en viss personlig erfarenhet av samverkan inom skogsbruket. Herr talman! Med vad jag här anfört vill jag yrka bifall till framför allt reservationen 10. Slutligen vill jag göra en liten personlig reflexion. Dagens jordbrukspolitiska debatt utgör en sammanfattning av många års utredningar samt av en livlig och delvis överdriven valkampanj i fjol höstas med löften av olika valörer. Då liksom här i dag har de flesta tänkbara argument använts och värderats. Behovet av att krympa jordbruksproduktionen och lösgöra arbetskraft från jordbruket har ofta betonats och understrukits. Den problemställningen har enligt min syn ägnats alldeles för stor uppmärksamhet. Som grund för detta mitt påstående hänvisar jag dels till den globala utvecklingen av livsmedelsproduktionen och den kraftiga befolkningstillväxten, dels till den höga me delåldern bland våra svenska jordbrukare, vilken kommer att kräva en stor rekrytering av unga människor till jordbruket. När nästa stora jordbruksutredning tillsättes och föranleder debatt, tror jag att det viktigaste problemet kommer att vara frågan om hur vi skall få tillräckligt många unga att våga satsa på jordbruket. Och det är dagens beslut i denna fråga — som skall skapa tilltro till jordbruket såsom näring — som avgör hur framtiden kommer att te sig på jordbrukets område.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården gjorde före middagsrasten här ifrån talarstolen några invändningar mot mitt anförande. Han började med att anmärka på att jag tagit upp u-landshjälpen. Men jag tar kammaren till vittne på att det ingalunda var jag som drog upp en debatt om det ämnet. Att jag försökte få rätsida på debatten — jag tyckte att den hade fått slagsida — kan ju inte utgöra anledning att rikta en direkt anmärkning mot mig. Och jag vill naturligtvis inte heller beskylla min alltid leende vän herr Jönsson i Ingemarsgården för att ha framfört sina invändningar i form av en anmärkning. Vidare kom herr Jönsson in på KR verksamheten i Norrland. Det har ju sagts och sägs alltjämt, att detta är en försöksverksamhet som måste få pågå några år innan det kan avgöras om den skall breddas och utvidgas till andra områden i landet. Det är också rätt konstigt att unga människor har så svårt att förstå den utveckling vi befinner oss i och hävdar att kombinationen jord och skog för all framtid, tror jag uttrycket löd, skulle bestå. Vi har ju sagt att jordbruksdelen skall bära den investering som sker, och någon ändring på den punkten har inte ägt rum. Jag skulle vilja se den som bedriver mjölkproduktion eller annan animalieproduktion springa från och till: på morgonen skulle han släppa kospenarna för att ta yxa och springa till skogs en liten stund. Det förefaller mig orimligt att man skulle göra på det sättet. Skogsbruksområdena i all ära — men jag menar att detta är ett embryo till en fastare samverkan på skogsbrukets område.

Herr talman! Min mycket korta kommentar till vad som sagts om u-länderna med deras svåra livsmedelssituation var ingen som helst anklagelse mot herr Lindström, ty i så fall skulle jag ju anklaga även propositionsskrivarna och utskottsledamöterna, eftersom både propositionen och utskottsutlåtandet till ganska stor del behandlar just dessa problem. Låt mig bara citera en mening ur utskottsutlåtandet på s. 21, där det heter: »Sverige måste liksom andra länder med högt välstånd delta i arbetet med att lösa dessa frågor.» Då syftar man på utvecklingsländernas problem, och jag tycker det är mycket viktigt att ha detta som bakgrund vid bedömningen av vår livsmedelssituation och vår jordbrukspolitik. När jag talade om KR-verksamheten ville jag, herr Lindström, skildra vad som gjorts — hur många som omfattas av verksamheten och hur mycket medel som går till denna speciella verksamhet, som ändå berör blott ett fåtal människor och ett fåtal orter. Det var mot den bakgrunden jag kunde finna att det var motiverat med detta mera generella stöd och med en höjning för att återställa realvärdet därvidlag. I fråga om sambandet mellan jord och skog sträckte jag mig inte så långt som till att säga »all framtid». Jag är helt nöjd med det uttryck jag tidigare använde, när jag sade att »på lång tid» blir det så. Jag är ganska säker på att jag har rätt i detta hänseende. Jag samrådde så sent som i förrgår med en del skogsmän på rätt hög nivå inom både det enskilda skogsbruket och bolagsskogsbruket. De verkade vara ganska överens om att denna kombination kan ge mycket god ekonomisk utdelning om man är framsynt och samverkar.

Herr talman! Det är inte utan att den arbetsordning som riksdagen tilllämpar i slutet av denna riksdagssession lätt medför att en riksdagsman kan ha anledning att känna sig en aning stressad. Det har varit långa debatter och nattvak, dessemellan kommittésammanträden, utredningsuppdrag och annat. Får man sedan på köpet ett utlåtande av den digra omfattning som det som jordbruksutskottet har överlämnat till oss i allra sista minuten gör det inte arbetet lättare. Det är ganska angeläget att i en så viktig debatt som denna om jordbrukspolitikens utformning även andra än de som i utskottet haft tillfälle att debattera denna fråga får möjlighet att vara med och föra fram sina synpunkter. Har man sedan inte heller haft tillfälle att delta i den upptäcktsfärd till United States, som vi i så rikt mått befruktats och berikats med i denna debatt, känner man sig ytterligare handikappad. Många har i denna debatt gett sig in på en historisk betraktelse, som sträckt sig ganska långt tillbaka i tiden, för att reda ut vem som haft rätt och vem som haft orätt. Att söka fel och förtjänster i detta sammanhang är — tror jag — inte särskilt fruktbärande för debatten. Jag skall inte gräva i det förflutna utan jag skall försöka blicka en aning in i framtiden, vilket jag tycker är både mer spännande och intressant, givetvis med risk att i en framtid bli ställd till ansvar för att eventuellt ha siat fel om utvecklingen. Det beslut vi skall fatta i dag kastar sin slagskugga 30—40 år framåt i tiden. De jordbrukare, som nyligen startat eller gör sig beredda att starta ett jordbruksföretag kommer att få göra det med i mycket stort utsträckning lånat kapital och med statlig kreditgaranti i toppen. Detta lånade kapital, åtminstone det som ligger i toppen, skall amorteras på 35 år om det är fråga om fastighetsförvärv. Gäller det driftkapital har man högst 15 år till sitt förfogande. Vi vet också att ett modernt jordbruk är ett utomordentligt kapitalkrävande företag.

Både jordbruksutredningen, departementschefen och utskottet anser att målsättningen är ju att ge de i jordbruket sysselsatta delaktighet i den allmänna standardstegringen. När staten ställer kreditgaranti till förfogande, får man väl utgå ifrån att låntagarna skall kunna klara räntor och amorteringar utan att den garanti staten lämnat skall behöva infrias.

Mot denna bakgrund är det för mig omöjligt att förstå de socialdemokratiska reservanterna när dessa i reservationen 4 säger sig dela »departementschefens uppfattning att för den närmaste framtiden starka skäl talar för att prissättningen på jordbrukets produkter bör kännetecknas av viss återhållsamhet». Vill staten inte förlora pengar på det statliga kreditlånestödet till jordbruket och vill man, som samma reservanter säger i ett annat avsnitt av utlåtandet, bevara ett livskraftigt svenskt jordbruk och ge jordbrukarna en med andra yrkesgrupper likvärdig ekonomisk standard, lär man väl få betala vad detta kostar. Sedan kan man kalla detta för att driva en återhållsam politik, men man lär aldrig komma ifrån sitt ansvar. Dylika uttalanden är enligt min uppfattning ganska meningslösa. Som en ytterligare följd av detta mitt resonemang blir också frågan om vilket procenttal jordbruksproduktionen skall begränsas till meningslöst. Syftar statsmakternas åtgärder till högsta möjliga produktivitet per insatt arbetstimme, och skall det bli möjligt för den starkt lånetyngda jordbruksföretagaren «att klara sina ekonomiska åtaganden, lär han bli tvungen att utnyttja sina produktionsresurser till det yttersta. Sedan får väl den samlade produktionen bli vad den blir. Avgörande blir i sista hand lönsamheten i jordbruksföretagen jämfört med vad andra näringsgrenar kan erbjuda, tillgången på riskvilligt kapital samt yrkesskickligheten hos den enskilde jordbrukaren. På tal om yrkesskicklighet vill jag understryka yrkesutbildningens, forskningens och försöksverksamhetens stora betydelse när det gäller vårt jordbruks utveckling. I dagens samhälle behöver ingen bli jordbrukare som inte vill bli det. Grundskolan har i det fallet revolutionerat ungdomens möjligheter att välja yrke. I det gamla samhället föddes man så att säga in i jordbruket. I våra dagar satsar man på att bli jordbrukare, om man är intresserad för yrket som sådant. I botten på all utbildning måste ligga en bra allmänbildning och en bra yrkesutbildning men det behövs också vidareutbildning. Jag vill i det sammanhanget ge min anslutning till de synpunkter som vissa ledamöter av jordbruksutredningen <:därvidlag «anfört, nämligen att staten även bör stödja en rådgivning i jordbrukarnas egen regi. Denna tankegång ligger helt i linje med den omskolning och den vidareutbildning staten bedriver på andra näringsområden.

Från jordbrukarhåll har vi all anledning att med tacksamhet notera att mycket på den senaste tiden har gjorts för att främja forskning, högre utbildning och yrkesutbildning. Vissa avsnitt inom jordbrukssektorn är emellertid missgynnade beträffande forskningsoch utvecklingsarbetet; det gäller speciellt byggnadssidan och inomgårdshanteringen i fråga om ekonomibyggnader. Där är jordbrukarna i alltför hög grad hänvisade till egen försöksverksamhet. De får alldeles för litet ledning från rådgivningens och forskningens sida. Många av de experiment som de unga jordbrukarna i dag tvingas göra är mycket kostsamma och de blir givetvis betungande speciellt för dem som nu är i färd med att bygga upp sina kapitalkrävande företag. Ett annat område där jag har oerhört svårt att acceptera de argument som man från socialdemokratiskt håll anför är u-landsområdet. De säger att vi inte skall hjälpa u-länderna med livsmedelsleveranser, eftersom vår hjälp kan bli mycket mer effektiv om vi sätter in den på andra avsnitt. Jag tycker att den argumenteringen är konstifik, krystad och ansträngd. Hur skall den akuta krisen i u-ländernas = livsmedelsförsörjning kunna mildras, om inte industriländerna hjälper till därmed? I det sammanhanget vill jag ställa en fråga till representanterna för regeringspartiet: Om vi skulle vinna anslutning till EEC, kommer då Sverige att rekommendera att de andra anslutna staterna också skall skära ned sin livsmedelsproduktion till 80 procent? Det vore i så fall logiskt handlat. De västeuropeiska industriländerna befinner sig i stort sett i samma situation som vi; de har samma skäl som vi att satsa på en utveckling av sin industri, om man motiverar denna satsning från enbart ekonomiska utgångspunkter. Hur skulle det i så fall gå med EEC:s egen livsmedelsförsörjning och hur skulle krisen i uländerna då utveckla sig? Jag tror att livsmedelskrisen i världen endast kan lösas på två sätt, antingen genom en öppen konflikt som leder till det tredje världskriget eller en organiserad samverkan mellan alla värl dens stater för att försöka komma till rätta med livsmedelsproblemet. Det behövs både leverans av överskottet från industriländerna för att klara den akuta krisen och en kraftig satsning på en utveckling av u-ländernas eget näringsliv, såväl jordbruk som industri. Jordbruksministern sade att vi 1947 anlade ett nytt synsätt på jordbrukspolitiken. Jag tror att vi i dag måste anlägga ett ännu nyare synsätt på jordbruket, att vi behöver andra värderingar med hänsyn till utvecklingen över huvud taget i vårt samhälle och i världen i övrigt. Många tecken tyder på att vår syn på våra naturresursers utnyttjande är en annan i dag än för några årtionden sedan. Nu är vi villiga att betala kostnaderna för vattenvård, luftvård, landskapsvård o.s.v. Vi har så småningom fått upp ögonen för dessa problems räckvidd. För mig står det klart att den naturliga konsekvensen av detta ställningstagande måste vara att foga in även jordbruket i sammanhanget då vi vill använda våra naturresurser på mest effektiva sätt. Jordbruket är dock till hälften biologi och till hälften teknik. Naturvård, jordbruk och skogsbruk i vårt land är ytterst en fråga om hur vi på bästa sätt skall tillgodogöra oss våra naturtillgångar. Med fotosyntesens hjälp nyskapar vi i jordbruket kapital. I industrin exploaterar vi kapital; vi tär med andra ord på vår jords förråd av t.ex. mineraler, olja och naturgas. Det är en väsentlig skillnad som behöver tas med i bilden då vi gör våra jämförelser beträffande vilka näringsgrenar det är värt att satsa på.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
Herr talman! Mot bakgrunden av den kalabalik som rått ute i landet sedan 1960 års jordbruksutredning gav publicitet åt sitt verk måste föreliggande utskottsutlåtande och den pågående debatten om den framtida jordbrukspolitiken te sig ganska menlösa. Vad är det egentligen vi har bråkat om? Tydligen har det i hög grad varit en strid om påvens skägg — av allt döma en politisk påves. Jordbruksutskottets utlåtande vittnar om att man är enig om det allra mesta. Reservationerna rör sig mera om nyanser än om skilda meningar. Dock förekommer några frågor av mera. principiell natur i vilka utskottet är delat. En sådan fråga gäller centerpartiets och högerns motionsyrkande om statligt stöd för bildande av s.k. familjeskogsbruk, Utskottet har avvisat motionerna med motiveringen att detta spörsmål är föremål för skogspolitiska kommitténs utredning. Högerns och centerpartiets representanter i jordbruksutskottet har emellertid reserverat sig till förmån för motionsyrkandet. Herr Lindström har tidigare berört denna fråga, och det finns inte så mycket att tillägga. Jag vill dock bekänna att jag inte tror på familjeskogsbruket som någon lämplig driftform för skogsbruk. Man har på sina håll en kolartro till skogen, en underlig föreställning om att skog får man från ovan. Så är nu inte fallet. Den som köper en skogsfastighet får som regel betala vad den är värd. Man byter alltså kapital. Möjligen kan man tala om att vederbörande köper sig ett jobb. Det vill stora arealer till för ett rationellt skogsbruk och för att ägaren skall ha fullt arbete år ut och år in som timmerhuggare och skogsvårdare. Än större arealer krävs för att bära kostnaden av en modern och rationell utrustning för drivning eller framtransport av virke. Den tid är i stort sett förbi då den enskilda skogsägaren högg och körde ut sin skog själv. Stordriften i skogsbruket är en realitet. Detta har för övrigt även bondeskogsbruket kommit till insikt om. För att i någon mån dra nytta av denna driftsform har under senare år alla dessa samverkanområden och sambruksområden tillkommit. Även denna samordning kommer helt visst att visa sig otillräcklig.

I fråga om privatskogsbruket fordras säkerligen en mycket längre gående samverkan än vad det nuvarande systemet med skogsbruksoch samverkanområden innebär.» Det kan vara skäl att begrunda detta även för anhängarna av blandskogsbruket. Man skall inte heller tro att skogsbruksägaren som regel bosätter sig i kanten på sin skog och därigenom bidrar till att hålla landsbygden levande. Detta har ibland anförts som motiv. Nej, bosätter han sig inte i sta'n blir det i närmaste tätort. Han kanske tar ett annat jobb än skogsarbete och administrerar sin skog på lediga stunder. Detta är för all del en legal rörelse men den främjar icke skogsbrukets rationalisering och kan direkt försvåra skogsbrukets riktiga arrondering. Nog om detta! Frågan kommer väl igen när skogspolitiska kommittén blir färdig med sitt uppdrag. Herr talman! Bara några ord om produktionsmålsättningen. Här har hela raden av talare från oppositionen med darr på rösten talat om hur oansvarigt det är att ifrågasätta en något sänkt självförsörjningsgrad. Är inte detta att sticka huvudet i busken? Inför detta resonemang skrev i fjol höstas en prominent företrädare för jordbruket i en aktad jordbrukstidning följande: »Det vanligaste sättet att få resone manget att gå ihop är att förbigå en del bakomliggande fakta. Ett exempel härpå är en ledare om mjölken och den nya jordbrukspolitiken, som nyligen var införd i en av kollegerna inom jordbrukspressen. Här blev utredningsmajoritetens propåer om mjölkregleringens successiva avveckling starkt kritiserade. Liksom i åtskilliga andra liknande sammanhang görs emellertid detta utan att man med en enda rad eller ens ett ord omnämner de pristryckande överskott, som i så hög grad utmärker just den sektorn och som är grundorsaken till att läget och lönsamheten är som den är. Det är ju också överskotten, som gett anledning till det invecklade regleringssystemet, vilket i sin tur — här som i andra fall — haft en konserverande effekt. Även för jordbruket och mjölkproduktionen måste önskemålet vara att snarast komma i balans.

Det är inte så enkelt som att förklara att detta överskott kan gå till u-hjälp. Den gåvans värde för mottagaren står icke i proportion till vad den kostar givaren. Livsmedelsbiståndet får lämnas i kontanta medel. Då kan mottagaren dra fördel av det i allmänhet låga världsmarknadspriset. För u-länderna bör det vara högst vällovligt. Herr talman! Med det anförda biträder jag herr Perssons i Skänninge yrkande.

Herr talman! Herr Lundmark tvivlade på lämpligheten av kombinationen jordbruk och skogsbruk och åberopade vad en företrädare för ett av våra stora skogsbolag hade sagt. Det är nog riktigt att man från ett skogsbolags synpunkt kan ha den uppfattningen, men i det län som herr Lundmark och jag företräder har vi helt andra förhållanden. Där är ju skogen fördelad på en stor mängd skogsägare, vilka har små skogar, om man jämför dem med de stora skogsbolagens. Vi vet ju att de som har ett lämpligt stort jordbruk och tillräckligt med skog till detta har en ganska bra försörjning av sin näring. Länsstyrelsen i Västerbottens län har gjort en utredning som har visat att de som haft en lämplig förening av jordbruk och skogsbruk har haft relativt höga inkomster. Det är därför inte möjligt att ha för hela landet enhetliga riktlinjer i detta avseende, utan man får anpassa det så att man kan ge dem som kombinerar jordbruk och skogsbruk ett sådant stöd, att de kan fortsätta med sin näring. Eftersom den är lönsam finns det ingen anledning att vidta åtgärder som skulle leda till försämring för dem. Jag är mycket glad över att man i propositionen tagit hänsyn till jordbruket på ett sätt som man väl knappast hade väntat sig med hänsyn till de uttalanden som gjordes tidigare, framför allt före valrörelsen förra året. Som här har sagts har denna fråga i det stora hela lösts i enhetens tecken. Det är delade meningar om vissa detaljer och, herr talman, det är en av dessa detaljer som jag skulle vilja beröra något närmare. Jag avser vad som upptagits i reservationen nr 6, där man föreslår, att deltidsjordbrukare bör kunna erhålla rationaliseringstöd. Denna reservation bygger bl.a. på den motion, som framlagts av folkpartiet i jordbruksfrågan och i vilken motion man framhållit önskvärdheten av att deltidsjordbrukare, som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför jordoch skogsbruksnäringen, skall kunna få statliga kreditgarantier. inom olika näringar har jordbruksrörelse som extraarbete. Detta tillgår i regel så, att hustrun utför de dagliga sysslorna, medan mannen som arbetar på dagtid i annan rörelse på sin fritid hjälper till med skötseln av jordbruket. Ofta förekommer specialodlingar men i huvudsak är det fråga om vanlig jordbruksdrift, varvid tyngdpunkten oftast är förlagd till mjölkproduktion. Skulle dessa näringsutövare lämna jordbruket innebär detta inte att arbetsmarknaden tillförs ytterligare arbetskraft utan bara att det extraarbete familjen utför på fritid helt bortfaller. Insatsen betyder en ökning av produktionen och kommer vederbörande till godo i form av extrainkomster. Även samhället gör här betydande vinster, då det dels blir en ökning av produktionen, dels ett större skatteunderlag. Departementschefen förordar i propositionen ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som är önskvärda från allmän synpunkt, men han tillägger litet längre fram, att stödjejordbruk ej längre bör främjas genom ekonomiskt stöd; till stödjebruk skall även räknas deltidsjordbruk, vars utövare har sin huvudsakliga utkomst utanför jordbruksnäringen. Dessa båda ståndpunkter rimmar illa med varandra. Det är ostridigt att deltidsjordbrukarna tillför samhället mervärden och att de därför från allmän synpunkt borde vara berättigade till stöd. Varför jordbruksministern motsätter sig detta stöd är obegripligt för mig. Är det inte fråga om en önskvärd grupp samhällsmedborgare som tillför samhället inte oväsentliga mervärden? För Norrland, som jag bäst känner till, är deltidsjordbruket av synnerligen stor betydelse. Det finns människor som är bosatta i närheten av tätorterna och som i dessa orter har sin huvudsakliga sysselsättning men som bor kvar på sina gårdar och där driver ett mindre jordeller skogsbruk. Bostadsbrist är vanlig i tätorterna, men dessa män niskor som bor Kvar på sina gårdar ute på landet skapar inget efterfrågetryck beträffande bostäder. I regel har det på den plats där de bor redan förut gjorts samhällsinvesteringar i form av skolor och övriga kommunala investeringar, så att samhället slipper nyinvestera för deras räkning. De fullgör sin arbetsdag inom den industri eller den servicenäring där de är anställda, och vill de dessutom öka sina och samhällets inkomster genom att utnyttja sin fritid till ytterligare produktivt arbete, borde man inte försöka hindra detta utan i stället uppmuntra dem i egenskap av samhällsnyttiga medborgare. Vi har ytterligare en kategori deltidsjordbrukare, nämligen de som är verksamma inom rena landsbygdsområden. Deras huvudsakliga sysselsättning består ofta i servicebetonade arbeten på hemorten. Det kan vara sådana som är byggnadskunniga, målare, smeder och andra yrkesmän som brukar förekomma på landsbygden. Dessa yrkesarbetare utgör en tillgång för den befolkning som finns kvar på landsbygden, och det skulle vara hart när omöjligt att få en mindre reparation utförd om dessa människor försvann. Det är nästan omöjligt att få yrkesarbetare från en kanske rätt avlägsen tätort för utförandet av de nödvändiga reparationsarbetena, och det skulle i varje fall medföra alltför höga kostnader. Dessa yrkesutövare utgör ofta en förutsättning för att de kvarvarande jordbrukarna skall kunna få någon bärgning av sin näring. Blir kostnaderna för underhållsoch reparationsarbeten samt servicetjänster för höga går det ej att fortsätta med jordbruksdrift, ty näringen är redan nu så föga lönande att den ej tål några ytterligare påfrestningar. Enligt min uppfattning är det värdefullt att behålla en tillräckligt stor befolkning i inlandet, inte minst med tanke på att det för skogsindustrins råvaruförsörjning är nödvändigt med en kvarvarande befolkning som kan ta hand om de råvaror som vår exportnäring är 1 så stort behov av. Uttunnas befolkningen alltför starkt är det risk för att bygden helt dör ut, och då blir detta säkert ett för samhället dyrbart experiment. Den enskilda människan som trivs och vill bo kvar på landsbygden bör kunna få göra det. Det är obestridligt att dessa deltidsjordbrukare utgör en för samhället icke tärande utan i stället närande grupp. Det är ju här inte fråga om kostnader för samhället i vanlig bemärkelse utan om kreditgarantier för det kapital som kan vara erforderligt för att underlätta arbetet i det fritidsjordbruk de bedriver. Människor som skapar mervärden genom en extra personlig insats i arbetet är en så värdefull grupp i vårt samhälle, att de i första hand borde stödjas. Det finns ytterligare reservationer i utskottsutlåtandet som jag känner stark sympati för. Det gäller kanske främst reservationen nr 9 med förslag om en något förlängd övergångstid för småbrukare innan dessa mister sitt stöd. Jag tänker också på reservationen nr 10 beträffande det extra mjölkpristilllägget i Norrland. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 6, 9, 10 och 13 a.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för en replik till herr Lundmark men även till andra socialdemokratiska talare, som av någon underlig anledning vill komma kombinationen jordbrukskogsbruk till livs. Jag förstår inte att det kan finnas någon som helst vettig motivering härför. Vad skulle samhället förlora på att vi till skogsbruket mobiliserar några miljoner arbetstimmar extra från arbetskraft som är sysselsatt inom jordbruket? Utvecklingen går inom det privata skogsbruket otvivelaktigt mot skogsbruksområden, samverkan, gemensam maskinanvändning, ökad mekanisering och fast anställda skogsarbetare. Men vi kommer väl alltid att ha behov av extra arbetskraft för att kunna utnyttja dessa resurser till det yttersta. Vad skulle samhället förlora på det? Jag kan ta exempel från min hembygd, där unga jordbrukare byggt upp dessa specialiserade företag, som är så populära i den jordbrukspolitiska debatten. De föder upp t.ex. något hundratal köttdjur eller något hundratal grisar och modersuggor. De börjar arbeta klockan halv sju på morgonen. Klockan åtta är de, tack vare de tekniska resurser som nu står till deras förfogande, färdiga i stallarna. Då har det ljusnat i skogen, och de ger sig ut med sågen eller traktorn och kör till klockan fyra på e. m. Därefter behöver de en eller en och en halv timme för att klara djurskötseln. Detta måste väl vara ett effektivt utnyttjande av arbetskraften. Varför skall man motarbeta den typen av dubbelarbete? Det kan jag inte begripa. Det finns ju ingen logik i detta. Jag tror tvärtom att vi skall vara tacksamma för att vi har den kombinationen. Samhället har allt att vinna på den.
Herr talman! Herr Larsson i Umeå gav en romantisk skildring av den idyll som ett deltidsjordbruk skulle innebära. Ja, herr Larsson, jag är så gammal att jag nästan skulle kunna vara far till herr Larsson, och jag måste tydligen försöka få honom att förstå vad klockan är slagen. Vi har gått in för femdagarsvecka och vi har på flera andra sätt förkortat arbetstiden. Ändå skulle man på det här området försöka narra folk att lägga sig till med ett jobb som tar kanske ytterligare åtta timmar per dag. Nej, herr Larsson i Umeå, de jordbrukare som har det så nu kan kanske fullfölja detta arbetsprogram. Men nästa generation gör det inte. Det är jag alldeles övertygad om, herr Larsson i Umeå. Den generationen kommer att vilja ha skogen som fritidsområde och som plats för fritidshus.

Herr talman! Herr Grebäck har uppfattat mig som fiende till det dubbelarbete som blandjordbrukarna många gånger har. Det är jag ingalunda. Det är bara det att deras situation i det långa loppet inte är hållbar. Det var ju också det herr Grebäck sade: utvecklingen går mot stordrift. Detta har ju i betydande grad blivit fallet också inom bondeskogsbruket. Där har man minsann inte användning för folk som jobbar några timmar från och till eller någon månad från och till, utan där vill man också ha folk någorlunda fast för året, så att man vet att man har sin arbetsstyrka. Det är framför allt mekaniseringen som formar det nya mönstret och som gör att man redan i dag skönjer slutet på det gamla.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Lindström att jag inte alls gav någon romantisk skildring. De människor jag talade om — folk som har ett ordinarie arbete och dessutom driver ett jordbruk — finns, t.o.m. i massor. Jag känner från min egen hemtrakt mycket väl till att dessa människor utgör en mycket stor del av befolkningen. Jag är övertygad om att om de skulle försvinna så skulle byarna, som tidigare varit blomstrande, helt enkelt dö ut. Vore det som herr Lindström förmodade så, att dessa människor inte funnes, skulle det heller inte finnas någon anledning för herr Lindström att sätta sig emot en möjlighet till stöd för dem — då skulle ju ingen komma att begära ett sådant stöd. Men de finns, herr Lindström, och de kommer att finnas. Det är nämligen så med oss människor att vi inte alla tänker likadant; en del vill ha sitt arbete si och en del så. Vad finns det för anledning att inte ge dem, som vill ha det på detta vis, en möjlighet att låna om de skulle vilja göra en förbättring på sin gård?
Herr talman! Herr Larsson i Umeå får förlåta mig att jag har mycket svårt att förlika mig med tanken att man skulle bevilja statlig kreditgaranti till sådan här fritidssysselsättning. Det är ju en princip som måste bli ohållbar i längden. Till herr Larsson i Umeå kan jag vidare säga att enligt en utredning, som utförts i Västerbottens län av lantbruksnämnden i samarbete med lantbruksstyrelsen, kommer inte mindre än 50 000 hektar åker av sådana här små »fritidsjordbruk» att vara nedlagda inom en tidsperiod av 15—20 år.

Herr talman! Jag trodde att myten om motsättningen mellan konsumenter och producenter helt hade avlivats av socialdemokraterna när de varseblev konsumentreaktionen på det jordbrukspolitiska utspelet den 14 mars förra året. Nu konstaterar jag med beklagande att jordbruksministern gör vad han kan för att blåsa nytt liv i den myten genom att motivera jordbruksnegativa ställningstaganden som nödvändiga ur konsumentsynpunkt. Fru Lindskog var betydligt mer nyanserad i sitt anförande. Mot jordbruksministerns anförande kontrasterade välgörande herr Hanssons i Skegrie klara deklaration om den fullständiga borgerliga enighet som rått i de väsentliga frågorna vid behandlingen av jordbrukspropositionen. Jag vill också betona att i den enigheten ligger ett tecken på att konsumentoch producentintressena inte står i motsättning till varandra; alla jordbruksutskottets ledamöter är ändå inte producenter. Ett gemensamt intresse ur såväl konsumentsom producentsynpunkt är att vi får ett rationellt jordbruk. Tyvärr har ordet rationell i jordbruksministerns uttydning blivit ett alltför statiskt begrepp. Önskvärda åtgärder bedömes uteslutande efter den aktuella situationen utan hänsyn till de förändrade krav som kan ställas på jordbruksproduktionen inom en snar framtid. Jag syftar här såväl på produktionsmålsättningen som på de föreslagna rationaliseringsåtgärderna och prispolitiken. Jordbruket är en biologisk produktionsapparat som sysslar med levande celler. Vi kan inte där som i industriell produktion förändra sammansättningen av de olika produkterna och inte heller garantera ett bestämt produktionsutfall. Redan där finns en väsentlig skillnad mellan jordbruksproduktion och övrig, industriell produktion. En annan skillnad är det faktum att tillgång på tillräcklig mängd livsmedel är absolut nödvändig. Däremot kan jordbruket också på lång sikt inrikta produktionen på sådana varor och produkter som kommer att efterfrågas och därmed garantera en tillfredsställande avsättning. En krympning av jordbruksproduktionen kan aldrig i sig själv utgöra en rationalisering. Den får däremot — eller kan åtminstone få — andra negativa konsekvenser. Jag behöver bara nämna den på många ställen redan synliga landskapsförstöringen. Betesgång och vallväxtodling är och måste förbli ett nödvändigt inslag i en levande landsbygd. Men en stark krympning av jordbruksproduktionen får också andra följder.

ser står i strid med såväl industrisamhällets allmänna strävan att nedbringa vårt kaloribehov — samtidigt som den fysiska aktiviteten minskar — som mot kravet på att inrikta vår konsumtion mot näringsriktig och proteinrik kost. Äggvitebehovet i världen blir allt större, och i vårt land har bl.a. från geriatriskt håll fastställts att det minskade kaloriintaget hos många äldre människor resulterat i ren proteinbrist. Vi vet att vårt lands invånarantal kommer att öka med bortåt en miljon människor under det kommande decenniet. Vår proteinproduktion har ingen möjlighet att öka i samma takt som behovet. På samma sätt är det ur näringsfysiologisk synpunkt önskvärt att inte minska vegetabilieproduktionen utan i stället låta odlingen omfatta ett större mått av specialgrödor. I det sammanhanget vill jag varmt understryka vikten av att den i min landsända så väsentliga produktionen av trädgårdsprodukter inte åsidosättes i den allmänna rationaliseringsivern. Svenskarna ligger trea från botten när det gäller konsumtion av grönsaker, och det finns utrymme för en kraftig konsumtionsökning. Medan departementschefen i propositionen har visat en påfallande njugghet inför utökningen av kreditgarantiramarna för trädgårdsnäringens rationalisering, gläder det mig att utskottet i högre grad har insett vikten av att denna produktionsgren får möjligheter att rationalisera. En eventuell framtida anknytning till EEC kommer att av trädgårdsnäringen fordra betydande insatser för att göra näringen konkurrenskraftig. Låt mig här beklaga att regeringen inte kunnat få enhetliga nordiska bestämmelser till stånd för att i någon mån utjämna produktionsförutsättningarna i de olika nordiska länderna. Medan Danmark och Norge har importförbud måste vi ta emot t.ex. holländska produkter till ibland rena dum pingpriser. Inom det nordiska samarbetets ram måste enhetliga bestämmelser komma till stånd. En alltför ensidig spannmålsodling får negativ effekt på grovfoderodlingen och minskar därmed nötkreaturshållningen. Mjölk och magert kött utgör tillsammans med fisk vår i särklass viktigaste proteinkälla. Samtidigt vet vi att en ökad grovfoderodling ur växtföljdssynpunkt minskar behovet av att odla oljeväxter, vilka i dag svarar för en alltför stor del av vår kalorikonsumtion. Departementschefen har i propositionen ensidigt betonat vikten av att varje produkt skall prissätta sig själv. Just av biologiska orsaker går det inte att ensidigt betrakta varje produkt för sig; köttoch mjölkproduktion hänger oupplösligt samman. I den prispolitiska debatten har man länge diskuterat denna prissättning, men diskussionen har uteslutande byggt på ett betraktande av mjölken som fettråvara. Nötkreatursaveln och utfodringsläran har fortfarande målsättningen att öka mjölkens lämplighet som fettråvara, trots att mjölkproteinet är av enorm betydelse medan fettet utgör en överskottsartikel med betydande avsättningssvårigheter. Den logiska principen, att totalprodukten skall bära produktionen ekonomiskt, skulle ernås om mjölken värderades som proteinkälla. Betraktat och prissatt som en biprodukt vid framställning av högvärdigt protein kan smöret lätt bringas att konkurrera med margarinet. Produktionen av grisfötter och fläskfilé kostar lika mycket, men vi konsumenter betalar mer för fläskfilén därför att efterfrågan är större. Jag kan inte förstå att inte den marknadspolitiska prissättningen på samma sätt accepteras när det gäller mjölk och smör. Har inte en tillfällig sänkning av mjölkpriset för socialdemokraterna blivit en tvångsföreställning, vilken helt skall dölja de övriga konsekvenserna för konsumenterna? Herr talman! Jag har velat beröra dessa synpunkter därför att min uppfattning är att god folkhälsa är att anse som en kanske ny men dock viktig jordbrukspolitisk målsättning. Ingen torde väl förneka att det här gäller ett konsumentintresse. Till fru Lindskog skulle jag vilja säga: Är det alltid så att importerade jordbruksprodukter är billigare? Vi konsumenter får alltid så här års erfara att priserna på de utländska tomaterna sjunker samtidigt som svenska tomater kommer i handeln. Den egna produktionen hjälper till att sätta ned priserna på importerade varor. Vad är konsumentintresse? Jag skulle vilja formulera det, inte som jordbruksministern i en punkt utan i sex punkter. I konsumentintresset ligger en tryggad livsmedelsförsörjning i avspärrningstider, en levande natur för fritid och rekreation, tillgång till variation på livsmedel, möjlighet att köpa förädlade varor, en god folkhälsa och låga livsmedelspriser. Vore konsumentintresset endast det sistnämnda skulle vi här i landet inrikta oss på en helt annan jordbrukspolitik, som mer skulle ansluta sig till socialdemokraternas förslag. Men det konsumentintresse jag här har velat karakterisera skär sig inte mot producentintresset, samtidigt som det utgör ett starkt motiv för rationalisering och effektivisering av vårt jordbruk. Denna rationalisering ställer krav på ökade ramar för kreditgarantierna. Den ställer också krav på utarbetandet av en sådan långtidsplan för prissättningen som andra talare här har förordat. Tyvärr har de socialdemokratiska utskottsledamöterna gått emot ett sådant planeringsförfarande. För att åstadkomma ökade möjligheter till rationalisering har högerpartiets och centerpartiets ledamöter i reservation föreslagit en höjning av kreditgarantiramarna för yttre och inre rationalisering. Vi föreslår att utskottet i detta avseende följer jordbruksutredningens betydligt mera realistiska förslag till garantiramar. Herr talman! Med stöd av det anförda och med hänvisning till herr Eliassons i Moholm anförande ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12 och 13 b i jordbruksutskottets utlåtande nr 235.

Herr talman! Landskapsvården faller inte inom ramen för jordbrukspolitiken. Vi har ju nyligen fått ett naturvårdsorgan som skall ha uppmärksamheten riktad på dessa frågor. Fru Sundberg undrade om vi socialdemokrater fått något slags tvångsföreställning när det gäller mjölken. Jag vill då säga att för många — det är inte bara socialdemokrater — gäller härvidlag det ekonomiska tvånget. Mjölken blir så pass dyr att den utgör en mycket betungande post för de stora barnfamiljerna. Jag har tidigare i dag framhållit att jag inte tror att smöret någonsin kan bli den konkurrent till margarinet som det tidigare har varit. Och jag upprepar: Smöret är ingen konkurrent i barnrikefamiljerna. Högt uppe i inkomstgrupperna har jag funnit att man anser det mera lockande att använda sin inkomst till andra ting än smör i hushållet. Det är därför som jag numera inte tror att vi kan få smöret att konkurrera med margarinet. Fru Sundberg talade vidare om sänkningen av tomatpriset. Det är väl en ganska naturlig företeelse att sådana sänkningar sker när de svenska tomaterna börjar komma i handeln. Tomaterna är en säsongvara som är dyr under vinterperioden, därför att vi inte kan producera den själva då. Men jag förmodar att när produktionsförutsättningarna blir bättre här blir de också bättre utomlands, varvid tillgången ökar. Det är där jag tror vi har att söka anledningen till prissänkningen.

Herr talman! Jag har diskuterat dessa frågor rätt ingående i utskottet och försökt få jordbruksrepresentanterna att förstå, att om de inte själva är beredda att satsa på stordrift kommer annat kapital och andra företag in i bilden, t.ex. Findus.

Herr talman! Låt mig börja bakifrån och säga till fru Lindskog att tomaterna i detaljhandeln i våras kostade 6 kronor 50 öre per kilo. Samma vecka som trädgårdshallen införde svenska tomater till ett pris av 8 kronor 50 öre per kilo i detaljhandeln sjönk priset på de utländska tomaterna till 4 kronor 50 öre per kilo. Min undran är bara: Varför sjönk den importerade varan med 2 kronor per kilo i och med att det blev svensk konkurrens? Vidare vill jag säga något om sambandet mellan naturvård och jordbruk. Jag kan hålla med fru Lindskog att detta inte behövde finnas om vi hade något annat medel att hålla naturen öppen än att odla jorden. I dag har vi inga kemiska medel som till rimliga kostnader kan hjälpa oss i detta avseende. Fru Lindskog talar om mjölkpriset. Min familj är storkonsument av mjölk, men jag kan inte undgå att veta att kostnaden för njutningsmedel, läskedrycker, öl, sprit och tobak i detta land uppgår till ungefär samma summa som hela det belopp vi lägger ner på jordbruksprodukter. Man skulle ju kunna tänka sig att den enorma konsumtionen av söta läskedrycker sjönk med något tusental per dag och mjölken steg med ett öre i konsumentledet.
Herr talman! Det av fru Lindskog förda resonemanget beträffande mjölkoch smörpriset är onekligen mycket intressant.

Så länge man inte lyckats lösa problemet får vi dras med det och ha dessa bekymmer — och de lär nog vara ett bra tag.
Herr talman! Jag skall i huvudsak beröra de delar av utskottets utlåtande som har samband med prisregleringen och därmed sammanhängande spörsmål. Jag vill gärna först säga att den enighet beträffande utskottets utlåtande som har prisats i dag är något underlig. även om på väsentliga punkter sammanskrivningar har gjorts finns det vid detta jordbruksutskottets utlåtande inte mindre än 6 särskilda yttranden och 13 reservationer, som inte är oväsentliga. Såvitt jag förstår har ingenting hänt under dagens debatt, som tyder på ett ändrat ställningstagande. Jag konstaterar alltså att det fortfarande finns betydande skiljaktigheter i åsikterna. Efter en mycket intensiv debatt om följdverkningarna av jordbruksministerns proposition går vi alltså snart att besluta om den framtida jordbrukspolitiken. Förvisso var arbetsmarknadsläget för mer än ett år sedan annorlunda och kunde inbjuda till ett snabbare överförande av arbetskraft från jordbruket till industrin. Beredskapsmässigt hade vi i världen ett mer avspänt läge än för närvarande, och det skulle vara en ödets ironi om det samma dag som riksdagens majoritet beslutar sänka landets självförsörjningsgrad kanske utbryter en väpnad konflikt i Mellanöstern. Jag säger detta för att erinra om faran av att alltför tvärsäkert förlita sig på mer än de egna resurserna. Jag är övertygad om att det är en gemensam strävan att jordbruket skall få möjligheter att vidareutvecklas. Vi bör då fråga oss om det beslut vi i dag skall fatta kommer att uppfattas som tillräckligt positivt för att jordbrukarna skall känna sig sporrade att göra en sådan insats och har kapital för att lyckas. Vi skall inte upprätthålla ett jordbruk bara för att trygga det mesta av landets livsmedelsförsörjning under en avspärrningssituation. Vi måste enligt min mening uppehålla ett jordbruk även av den anledningen att det är en verksam och positiv del av det svenska näringslivet.

Detta är enligt min mening den enda säkra garantin för att vi skall få ett rationellt jordbruk och med detta också lägsta möjliga livsmedelskostnader för konsumenten. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur man skall nå en sådan målsättning. Men jag tror att det är farligt att driva en prisregleringspolitik, som inte tar hänsyn till det slutliga resultatet för alla produkter och till det ekonomiska slutresultatet för jordbrukaren. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag konstaterar utskottets skrivning på s. 51, där det heter: »Även utskottet vill understryka att det är angeläget att de som arbetar i jordbruket får en ekonomisk standard som är likvärdig med den som yrkesutövare 1 andra näringar når. Med detta avser utskottet bl.a. att möjlighet bör beredas till företagsekonomisk lönsamhet vid rationellt bedrivna jordbruksföretag i likhet med de lönsamhetsförhållanden som råder inom näringslivet i övrigt.» Det är värdefullt att utskottet har enats om denna skrivning. Här är en klar målsättning gjord som man får hoppas följs upp i praktiken. Det torde väl främst ankomma på den av regeringen tillsatta utredningen som skall handlägga frågan om »åtgärder för att fortlöpande kunna följa utvecklingen inom jordbruket» att här göra ett verkningsfullt arbete. Man kan i det sammanhanget beklaga att utredningen fått en något ensidig sammansättning, och det är förvånande att jordbruksministern inte ansett sig behöva den bredare förankring som skulle ha uppstått om jordbrukets organisationer hade fått företrädare i utredningen. Enligt min mening gör sig jordbruksministern skyldig till en ensidighet som främjar misstro och försvårar det förtroendefulla samarbete som hela landet skulle vara betjänt av i jordbruksfrågor. För att den målsättning om företagsekonomisk lönsamhet som utskottet har angivit skall kunna uppfyllas, måste den framtida prissättningen på jordbrukets produkter i nödig grad ta hänsyn till en stabilitet som garanterar gjorda rationaliseringsinsatsers lönsamhet. Vi är alla överens om att ett utvecklat jordbruk, som tillvaratar teknikens och forskningens landvinningar och anpassar sig efter dessa, är önskvärt.

Jag uppfattar det därför som positivt att ett enigt utskott vidare fastslagit att prissättningen inte bör användas som »ett generellt medel inom jordbrukspolitiken för att oberoende av konsekvenserna för näringsutövarna nå önskad produktionsutveckling». Annorlunda blir det emellertid när jordbruksministern och en del av utskottet säger att »prissättningen på de olika mjölkprodukterna i princip bör baseras på framställningskostnaderna för varje enskild produkt». För att nu komma in på det resonemang som för en stund sedan fördes i kammaren, är det naturligtvis bestickande att man kan sänka konsumtionsmjölkpriset och ändå sätta en höjning av producentpriset på mjölk som mål. Alla medaljer har tyvärr en baksida som inte är fullt så vacker. Vad man här helt bortser från är konsekvenserna av en sådan politik. Den kan inte realiseras med mindre än att den stora kodöden går fram över landet; koantalet måste väsentligt minskas om kvantiteten producerad mjölk i stort skall motsvara konsumtionsmjölkåtgången. Den lilla smörmängd som då kan framställas skulle under sådana förutsättningar som man tänkte sig i utgångsskedet betinga ett pris av 14 kronor per kilo — ett enligt min mening helt orealistiskt salupris på smöret som då inte kommer att finna köpare. Hur en sådan önskad ändrad produktion påverkar konsumentvinsten i framtiden är svårt att säga. Vi vet att vi i dag har stora smörförbrukare i barnfamiljerna — trots att fru Lindskog påstod motsatsen — och bland pensionärerna, båda låginkomstgrupper. För dessa kan då det högre smörpriset, vägt mot det lägre konsumtionsmjölkpriset, innebära nackdelar. Vidare förbiser man tyvärr att korna producerar inte bara mjölk utan även kött. Vi går med snabba steg mot en otillräcklig grad av självförsörjning på detta område. Vi kommer inom något år att ha en markant underskottssituation, där konsumenterna får finna sig i att äta fruset kött i mycket stor utsträckning. Att belasta de olika produkterna på mjölksidan, som man nu önskar, kan innebära en oräntabilitet för mjölknäringen som påskyndar avvecklingen av kostammen, och köttbristen blir mer påtaglig. Vad en ökad import av kött prismässigt kan betyda för den svenske konsumenten är också vanskligt att uttala sig om. Men jag tror det är en felräkning om man tror att man skall göra ekonomiska vinster. Allt talar för att jordbrukspriserna på «världsmarknaden kommer att stiga och att den lilla kvantitet livsmedel, som kan finnas till avsalu, i första hand kommer att vara förbehållen de länder som lider av permanent brist på livsmedel. Till dessa länder hör inte Sverige — det kan som rikt industriland med ett väl utvecklat eget jordbruk inte räkna sig dit.

Detta är enligt min mening mycket betydelsefullt, eftersom vårt lands jordbruk på grund av dess struktur och geografiska belägenhet till övervägande del har de största produktionsförutsättningarna på den animaliska sidan. Vi har mycket stora områden i vårt land där en sådan produktionsinriktning är nödvändig, om det över huvud taget skall finnas ett jordbruk i bygden. Skulle intentionerna förverkligas får mjölken i fortsättningen inte betraktas som den råvara den är, och de enskilda produkter som framställs ur den skulle få säljas till marknadsmöjliga priser. Ett kilopris på 14 kronor för smör är inte ett realistiskt marknadspris — det är ett politiskt dikterat pris. Blir det så kan man bara konstatera att det inte finns förutsättningar för en sådan matfettsproduktion, och resultatet skulle bli försämrad lönsamhet för den del av jordbruket som redan i dag har den lägsta lönsamheten även vid högrationella företag. Slutsummeringen skulle då bli att vad som har skrivits av ett enigt jordbruksutskott, exempelvis på s. 46, inte kommer att uppfyllas. Utskottet skriver där att det vill »i förevarande sammanhang framhålla betydelsen av att en geografiskt väl differentierad jordbruksproduktion upprätthålls». Jag understryker således betydelsen av vad som anförts i det särskilda yttrandet 6 beträffande prisutjämningen på mjölk och mjölkprodukter samtidigt som jag yrkar bifall till reservationen 3 beträffande realprisnivån på jordbruksprodukter. Jag vill dessutom fästa kammarens uppmärksamhet på den socialdemokratiska reservationen 4 beträffande långsiktsplan för prispolitiken. Reservanterna skriver: »Utskottet vill därvid hänvisa till att den överenskommelse om prissättningen på jordbrukets produkter, som träffats för de närmaste två åren ———, bl.a. innebär en väsentlig inkomstförstärkning för jordbruket.» Här gör sig reservanterna enligt min mening skyldiga till en betydande överdrift. De inkomstförstärkningar som uppnåtts i prisöverenskommelsen bör räknas som kompensation för ständigt stigande utgifter, och man kan verkligen diskutera om de över huvud taget har tillfört jordbruket någon reallönestegring i takt med inkomstutvecklingen inom andra näringar och yrkesgrupper. Jag erinrar om de inte oväsentliga lönerörelser som med viss framgång har bedrivits på andra områden inom samhället. Dessutom — det är det primära som reservanterna borde ha sagt — är prisöverenskommelsens = slutliga resultat okänt och på mjölksidan helt beroende av om tillräckligt många mjölkkor nedslaktas. Jag erinrar om att det i prisöverenskommelsen är förutsatt att konsumentmjölkpriset skall sänkas etappvis med sammanlagt 6 öre under perioden och skummjölkspriset med samman lagt 9 öre, medan däremot priset till producenten skulle höjas med 2,5 öre den 1 september i år och med ytterligare 2 öre den 1 juli 1968. Detta gäller dock endast under förutsättning att den invägda mjölkkvantiteten minskar med 4 procent i hela landet det första regleringsåret och med ytterligare 4 procent under det andra. Om man omräknar procentsiffrorna till kilogram mjölk per ko, visar det att koantalet det första regleringsåret skulle behöva minska med 67 000 djur och det andra året med ytterligare 61 000. Totalt skulle alltså under denna period koantalet decimeras från 900000 djur till cirka 770 000. Det är enligt min mening mycket ovisst om denna stora utslaktning kommer att ske. Enligt en av Svensk husdjursskötsel upprättad prognos skulle utslaktningen normalt vara hälften av den i prisöverenskommelsen förväntade. Till detta skall läggas den enligt min mening mycket betydande import av kött från exempelvis Danmark som riksdagen senare i dag har att ta ställning till. Räknar man om den importerade kvantiteten från ton till antal djurkroppar, finner man att den har den högst imponerande storleken 25000 djur — detta i en situation då vi önskar nedbringa vårt eget koantal. Det är alltså många faktorer som påverkar det slutliga resultatet. Sammanfaller inte resultatet med programmet, betyder det att produktpriset inte kan höjas. Under så osäkra premisser är det oriktigt av reservanterna att tala om väsentliga inkomstförstärkningar. Jag vill vidare, herr talman, betona att när det gäller prisregleringen och möjligheten för jordbrukarna att uppnå inkomstlikställighet och ett ännu effektivare jordbruk är naturligtvis samhällets medverkan av den allra största betydelse. Grundförutsättningen är att det förs en jordbrukspolitik som inger jordbrukaren framtidstro på jordbruket som näringsgren och ger honom möj lighet att vara så effektiv som möjligt och låta sitt företag producera så mycket som möjligt utan risk att bestraffas för den överproduktion som tidvis kan uppkomna. Så länge den svenske bonden måste riskera att bestraffas för överskottsproduktion, så länge kan han heller inte vara fullt effektiv. Det är min övertygelse att samhället måste se annorlunda på tillfälliga överskottsproduktioner. Sådana måste nämligen med naturnödvändighet uppstå. Produktionsresultatet avgörs av årsmånens växlingar och det varierar från rekordskörd till missväxt, utan att företagaren-jordbrukaren har någon större möjlighet att inverka på resultatet. Överproduktion kan också uppstå genom att man tillåter import av jordbruksprodukter från andra länder. Allt detta sammantaget är åtgärder varöver jordbrukaren icke är rådande. I den situation, vari vår värld befinner sig med hänsyn till befolkningstillväxt och livsmedelstillgångar, skulle jag ha önskat en jordbrukspolitik som tog sikte på att producera och utnyttja kapaciteten till fullo, för att vi verksamt skulle kunna bidraga till att minska svälten i världen. När det nu inte finns förutsättningar för ett sådant beslut, borde man åtminstone från samhällets sida vara beredd att slussa över tillfälliga överskott till människor som lider av svält. Man kan inte äta pengar, men man kan rädda liv med mat. Svenska folket i gemen skulle, därom är jag övertygad, väl förstå en sådan u-landsinsats. Jag är välmedveten om att en sådan linje inte sammanfaller med regeringspartiets som menar att man kan hjälpa u-länderna meningsfullt på annat sätt. Låt mig bara till slut nämna hur olika synsätten kan vara. I Amerika producerar man så mycket som möjligt för att hjälpa u-länderna. I Sverige producerar vi så litet som möjligt likaledes för att hjälpa u-länderna. Jag ber kammaren om överseende, men jag tror att det är den svenska ståndpunkten som kommer att visa sig felaktig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12 och 13 b. Dessutom yrkar jag bifall till reservationen i bevillningsutskottets betänkande nr 49.

Herr talman! Jag skall inte bemöta herr Dahlgren. Han är en klok och förståndig karl och hans anförande står kvar i kammaren. Det är byggt på tro och vetande. Ingen vet hur utvecklingen blir. Ingen människa har sagt, åtminstone inte från vårt parti, annat än att om vi har tillfälligt överskott av livsmedel skall vi kunna hjälpa u-länderna med detta. Jag vet inte varifrån herr Dahlgren fått det. Vad vi menar — och jag tror herr Dahlgren är överens med mig på den punkten — är att vi inte skall bygga upp en produktion för att ständigt hjälpa u-länderna. Herr talman! Jag har begärt ordet närmast för att herr Grebäck nu kommit in i kammaren, han var inte här när jag talade med fru Sundberg. Det är svårt att hinna med att läsa allt, det medger jag gärna. Herr Grebäck sade från talarstolen att det är alldeles orimligt med en så kort amorteringstid som 30 år. Om herr Grebäck över lördag— söndag läser utskottsutlåtandet, kommer han att finna att vi gjort en enhällig kompromiss, innebärande att amorteringstiden förlängts till 35 år med möjligheter att förlänga den ytterligare fem år. Kungl. Maj:t föreslog 30 och motionärerna 40 år. Vi har alltså kompromissat, och jag tror att herr Grebäck vid genomläsandet kommer att finna att detta är en hygglig kompromiss.

Herr talman! Jag tror att herr Sven Persson och jag är överens om att vi inte skall ha en sådan produktion i detta land som ger tillfälle till ständiga le veranser till u-länderna. Jag har heller inte sagt det, men jag har hävdat att vi bör föra en jordbrukspolitik i detta land som kan göra bönderna så effektiva som möjligt och ta hand om de tillfälliga överskott som kan uppstå. Jag tror också att det ligger i u-ländernas intresse att de själva bygger upp sitt jordbruk, men innan det blir ett slutligt resultat måste de tillföras livsmedel, under en interimstid, och vi kan verksamt bidra till det. Sedan vill jag bara säga till herr Sven Persson med anledning av att han säger att jag bygger mitt tal på tro följande. Ja, Sven Persson, vad är det som man bygger sin framställning på i jordbrukspropositionen och vad är det som den socialdemokratiska delen av utskottet bygger sitt utlåtande på? Ja, inte är det på grundval av insikt om det verkliga förhållandet, utan på tro. Det är härav vi har olika uppfattningar.